Herr talman! När vi för denna debatt skall vi ha i minnet det stora underskottet i statsbudgeten. Det är så stort att vi faktiskt skulle behöva dra in hela socialdepartementets verksamhet innefattande folkpensioner, barnbidrag, föräldraförsäkring, undervisningssjukhus, nykterhetsvård, handikappstöd osv. Ja, vi skulle behöva dra in hela den sociala sektorn i vårt land för att få balans mellan utgifter och inkomster i statsbudgeten. Det ger en föreställning om storleken av budgetunderskottet. Detta skrämmer mig, herr talman, och sedan får ekonomer säga vad de vill om att det finns tillgångar utanför statsbudgeten i vårt land. Socialdepartementet är det dyraste departementet i Sverige, och det mest kostsamma i hela socialdepartementet är pensionerna. I dag gäller debatten den senaste pensionsreformen, den s.k. delpensionen. Delpensionen infördes den 1 juli 1976 och blev mycket snabbt populär. Och det är, herr talman, inte underligt att den blev det. Att få övergå från heltidsarbete till deltidsarbete utan inkomstminskning är ju en oerhörd fördel, som det inte finns motsvarighet till någon annanstans i världen. Men denna reform kostar pengar, så mycket att man räknar med att det vid årsskiftet kommer att fattas 500 milj.kr. i dess finansiering. Den utbyggnad som vi diskuterar i dag, genom vilken egenföretagare och uppdragstagare skall få del av pensionsförmånerna, skulle vara enbart glädjande, om det inte funnes orosmoln vid horisonten. Allt fler ekonomer börjar ängslas över våra möjligheter att infria pensionsutfästelserna i framtiden. Ett i stort sett oförändrat antal förvärvsarbetande skall försörja ett snabbt växande antal pensionärer. Det finns beräkningar som visar att bruttonationalprodukten måste öka 25 96 på tio år, medan konsumtionen — eller löneutrymmet, om man så vill — skall minska med 10 96 på samma tio år, för att vi skall kunna klara våra pensionsutfästelser. Pensionskostnaderna får inte bli en börda för de förvärvsarbetande. Våra utfästelser till pensionärerna måste till varje pris klaras, men de måste klaras på ett sådant sätt att det inte uppstår friktioner mellan unga förvärvsarbetande och de äldre. Produktionen som skall betala pensionerna måste fungera till 100 96, om vi skall klara den här notan. Det hoppas jag vi är helt överens om allihop. Därför får vi inte höja arbetsgivaravgiften till delpensionen, som föreslås i propositionen 69 och av majoriteten i socialförsäkringsutskottet. Vi har redan höjt socialförsäkringsavgifter med över 1 96, och nu skall det alltså bli 0,25 96 till. Och snart kommer ATP-avgifterna för åren 1980-1984 att behöva höjas, som jag förmodar ganska kraftigt, för att ATP skall klaras. Vi var 1975 eniga om att finansiera delpensionen med en arbetsgivaravgift på 0,25 96 av lönesumman, men mycket har ju hänt sedan dess. 1974, 1975 och 1976 knäckte vi närapå ryggen på näringslivet med för stora lönehöjningar och stora arbetsgivaravgiftshöjningar ovanpå dessa lönehöjningar. Trepartiregeringen lyckades driva tillbaka trenden, med ganska hyggligt resultat för ekonomin som följd. Vi förbättrar inte, Sven Aspling, statsfinansernas dåliga läge med ökade skatter och ökade arbetsgivaravgifter, utan det måste till en ökad produktion och det måste till sparsamhet för att vi skall klara den saken. Den ökade produktionen får vi inte med ökade arbetsgivaravgifter. Därför föreslår vi moderater i reservationen 6 oförändrad avgift med 0,25 96, men självfallet utökad till att gälla även egenföretagarna, som nu skall få del av delpensionen. Vi behöver också en översyn av hela försäkringens regelsystem och en översyn av finansieringsmöjligheterna. Man kan också fråga om över huvud taget de som bäst behöver delpension får sådan pension. Mycket tyder på att delpensionen ökar mest i de lättare tjänstemannajobben, medan de som har de verkligt tunga jobben inte har samma möjlighet att få delpension. Det kanske man också behöver titta på. Visser det som ett direkt hot mot pensionssystemet att i dag höja avgifterna. Har man ingenting lärt av den trista vandringen uppför avgiftsstegen som inleddes i början av 1970-talet på Haga och som fört så mycket bekymmer med sig? En förutsättning för att balansera ökade delpensionskostnader vore att stimulera det uppskjutna pensionsuttaget. Den lagfästa rätten att vänta till 70 års ålder med att ta ut sin pension har blivit en chimär. Inte minst staten och kommunerna som arbetsgivare är stenhårda härvidlag. En tjänsteman har praktiskt taget ingen möjlighet att sitta kvar några år efter uppnådd pensionsålder. Vi har ju, ärade kammarledamöter, bl.a. två mycket prominenta socialdemokratiska ledamöter, vår högt värderade talman Henry Allard och gamle finansministern Gunnar Sträng, som verkligen har bevisat att man kan göra stora samhällsinsatser efter uppnådda 65 år. Tänk om förvaltningskontoret eller någon annan hade sagt: Nu får ni inte fortsätta att arbeta, för nu har ni fyllt 65 år! Olika utredningar sysslar med frågorna om pensionärernas rätt att arbeta ytterligare några år efter 65-årsstrecket, men det händer ju ingenting på det området. Måste det till så drastiska saker för att någonting skall ske på det här området som vad som nyligen hände, när en pensionerad statstjänsteman vägrade att lämna sitt arbete? Det är många som talar om detta nu; Björn Molin ägnade en stor del av sitt anförande i den allmänpolitiska debatten åt just de äldres möjligheter att få arbeta efter uppnådd pensionsålder. Dessa frågor tar vi upp i reservationen 7, och jag yrkar bifall till den. Sedan, herr talman, bara några ord om socialdemokraternas reservation nr 2. I den reservationen fortsätter socialdemokraterna att förfölja — jag säger faktiskt så, Sven Aspling — de egenföretagare som lämnade ATP-systemet på grund av att de hade små inkomster och inte orkade betala ATP-avgifterna, vilket de ju måste göra själva. Nu är det två olika system här: ATP är ert system, som icke har ett enda dugg med delpensionen att göra, utan som finansieras med sin avgift. Delpensionen är ett annat försäkringssystem, som finansieras med sin avgift. Jag kan inte, Sven Aspling, ur propositionen eller ur betänkandet läsa ut att de som trädde ur ATP skall slippa betala avgift. När riksdagen har fattat detta beslut kommer, såvitt jag har kunnat finna, alla egenföretagare att påföras en egenpensionsavgift, som de skall betala. Det vore ganska märkligt, Sven Aspling, om dessa egenföretagare, som på skattsedeln kan se att det står en rad om delpensionsavgift med 0,50 96, sedan skulle gå till försäkringskassan för att tala om delpension och man på försäkringskassan då skulle säga: Nej, enligt socialdemokraterna får ni inte tillhöra systemet. — Men vi betalar ju avgift. — Ja, men ni får inte tillhöra systemet ändå, för ni har gått ur ATP. — Men ATP är ju en annan försäkring. Jag tillhör inte ATP och ställer inga krav på ATP, men jag betalar till delpensionsförsäkringen, och då må jag väl få vara med i den? Det är faktiskt en ganska märklig inställning Sven Aspling företräder. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! En arbetstagare måste för att få rätt till delpension minska sin arbetstid med i genomsnitt minst fem timmar per vecka, dock inte mer än att arbetstiden efter minskningen uppgår till i genomsnitt minst 17 timmar per vecka under de närmast kommande åren. I regel medför detta att den som fått delpension som arbetstagare arbetar i genomsnitt mellan 17 och 35 timmar i veckan. Med andra ord finns där en stor möjlighet till flexibilitet för denna grupp. När det gäller egenföretagare föreslår propositionen att dessa skall bli berättigade till delpension, om de minskar arbetstiden med i genomsnitt minst hälften. Mot riksförsäkringsverkets genomtänkta och välmotiverade förslag att arbetstagare som har politiska och/eller fackliga uppdrag vid bedömning av rätt till delpension skall bedömas som arbetstagare ställs nu propositionens förslag om att de skall betraktas som egenföretagare. Vi var några motionärer som bedömde det som helt orimligt att en arbetstagare som är ledig under ordinarie arbetstid för att utföra fackliga eller politiska förtroendeuppdrag skulle få sin rätt till delpension bedömd enligt reglerna för egenföretagare. Vi pekar i motionen på att man i dessa situationer har stora möjligheter att mäta den tid som tagits i anspråk för uppdragen, på samma sätt som man kan mäta arbetstiden vid vanlig anställning. Vi menar därför att de personer det här är fråga om kommer att få rätt till delpension på samma villkor som arbetstagare. Anledningen till att departementschefen gått ifrån riksförsäkringsverkets förslag när det gäller dessa uppdragstagares ställning inom delpensionsförsäkringen är främst de svårigheter som i allmänhet föreligger när det gäller att fastställa den normala arbetstiden för dessa yrkesutövare. Så kan vara fallet beträffande andra typer av uppdragstagare men absolut inte när det gäller de politiska och fackliga uppdragstagarna.

Hur skall man kunna förklara detta för en person i den situationen? Jag bedömer det här som en miss i propositionen. Vi har i utskottet följt upp motionen med en reservation, där vi pekar på att samma regler bör tillämpas för dessa personer som för övriga arbetstagare. Dessutom har man i propositionen gjort en sammanblandning av två regler — dels regler för arbetstagare, dels regler för egenföretagare. Då det är fråga om att minska arbetstiden gäller regler för egenföretagare. Regler för anställda skall tillämpas för sådana uppdragstagare vilkas ersättning taxeras som inkomst av tjänst. Jag tror att utskottets ledamöter känt sig ganska vankelmodiga beträffande vilken inställning de skulle ha i den här frågan. Jag tror de kände sig något överrumplade när motionen kom, och det uttalande man gjort i utskottet kan tydligt vittna därom. Man skriver nämligen följande: ”Enligt utskottets mening finns det inte skäl att nu frångå propositionens förslag på denna punkt.

De här svårigheterna kommer att uppstå. Om man vill visa att detta är en miss i propositionen och att medlemmar från samtliga partier hyser oro bör man vid voteringen stödja reservationen 4, för det här förslaget måste uppenbart ha varit en miss. Jag skall sluta med ett litet exempel: Om en person med sin ordinarie arbetstid och sitt politiska eller fackliga uppdrag sammanlagt arbetar ungefär 50 timmar i veckan och skulle vilja trappa ner den ordinarie arbetstiden med 5 timmar i veckan, som hans kamrater kan göra, så är det omöjligt. Han har inte rätt till delpension. Han måste trappa ned arbetstiden med minst hälften, alltså till 25 timmar. Men denna person kanske också skulle vilja göra som många andra arbetskamrater, nämligen trappa ner arbetstiden till 17 timmar i veckan, vilket arbetstagare har rätt till. Det är klart att han kan göra det, men han får inte ersättning för tiden som ligger emellan 17 och 25 timmar. Detta måste vara en orimlighet. Detta måste vara en miss. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14, som vi nu diskuterar, gäller ju införandet av delpension även för egenföretagare. Låt mig få uttala mitt och mitt partis tillfredsställelse över att riksdagen i dag kan besluta om denna reform. Vi inom centern har arbetat för reformens genomförande under flera år och är naturligtvis tillfredsställda när våra strävanden nu vinner anklang. Centern vill inte bara slåss för att skapa trygghet utan vill också arbeta för att rättvisa skapas mellan olika yrkesgrupper i det sociala reformarbetet.

Det är vår uppfattning att sociala reformer, som hela folkhushållet betalar kostnaderna för, i rättvisans namn skall gälla för alla i samhället. När man lyssnade på herr Asplings anförande i början av debatten fick man intrycket att det bara var socialdemokratins och herr Asplings förtjänst att förslaget till den reform som vi i dag är i färd att besluta om har lagts på riksdagens bord. Om det hade varit så, herr Aspling, varför lade ni då inte fram detta reformförslag redan 1975, då vi gav arbetstagarna möjlighet till delpension? Om så hade varit fallet skulle man, i varje fall i någon mån, ha kunnat tro på den deklaration som herr Aspling gjorde här från talarstolen. Vi centerledamöter i utskottet tycker inte att vi har haft anledning att på någon punkt hysa annan mening än vad som i propositionen har föreslagits.

Jag skall inte beröra de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet —- det kommer Britta Bergström att göra efter mig. Men jag kan inte underlåta att till herr Aspling säga att vad socialdemokraterna har att komma med är bara tvång, tvång, tvång. De kräver tvång att tillhöra ATP om vi skall genomföra något slag av reformer — även i detta sammanhang, där den föreslagna reformen är helt fristående från ATP och inte har någonting med ATP att göra.

Med detta, herr talman, vill jag bara yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet nr 14 och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.
Herr talman! Det skulle vara mycket att säga om herr Arne Magnussons anförande i de delar där han, som jag förstod, riktade kritik mot mig. Jag skulle vilja rekommendera herr Magnusson att gå tillbaka i tiden och studera hur delpensionsreformen en gång initierades, utreddes och beslöts. Det var en fråga som i hög grad aktualiserades av den fackliga rörelsen — helt naturligt. Förhållandena inom den delen av arbetslivet är sådana att en nedtrappning är i hög grad motiverad för att få en mjukare övergång till pensionsåldern. När vi hade genomfört reformen fanns skäl att gå vidare efter de erfarenheter man skulle komma att vinna. Det deklarerade jag också efter det att vi fattat beslutet om delpensionens genomförande. Det är inte riktigt, tycker jag, att lägga upp en replik i denna fråga på det sätt som herr Magnusson gjorde. — Jag säger inte mera. Herr Magnusson talar om tvånget att tillhöra ATP. Det skulle vara mycket att säga också om det. Har någon reform, herr Magnusson, givit praktiskt taget hela svenska folket större trygghet och självständighet än ATP? Jag förstår, herr Magnusson, att det här kan finnas bitar som mal litet besvärande i samvetet. Vi har i minnet — jag riktar inte beskyllningar mot någon — hur man i kampanjen mot ATP på sina håll gick ut med en oansvarig propaganda. Jag skulle kunna vittna om hur jag personligen har upplevat detta. Enskilda människor — bl.a. änkor — har vänt sig till mig i tron att vederbörande familjeförsörjare tillhört ATP, och sedan har det visat sig att så inte varit fallet. En allt större grupp av dem som har stått utanför begär nu, herr Magnusson, att undantaget skall upphöra. Jag har redan noterat — det är tillfredsställande — att pensionskommittén enhälligt föreslagit att undantaget skall upphävas. Bakom det förslaget står även centerpartiet. Det innebär att man äntligen på ett riktigt och ansvarsfullt sätt dragit slutsatsen av erfarenheterna på detta område.
Herr talman! Jag vill säga till herr Aspling att han ändå hade haft möjligheter att genomföra delpensionen i dess helhet redan 1975 och därmed från början skapa rättvisa mellan olika grupper av människor i vårt land. Det var också vad jag sade i mitt anförande. Det är beklagligt att herr Aspling försöker ta åt sig äran av dagens reform, trots att han inte gjorde något för att genomföra den 1975. Vad jag har reagerat mot är det tvång som socialdemokratin och herr Aspling har gjort sig till tolk för, i och med att man har krävt tillhörighet till ATP-systemet för att få del av de förmåner som reformer helt skilda från ATP-systemet erbjuder. Det är den friheten som jag hoppas och tror att vi skall få även i vårt land.
Herr talman! Jag vill rekommendera herr Arne Magnusson att ingående läsa riksförsäkringsverkets rapport. I den har man klart utrett och ingående redovisat varför man anser att endast de som tillhör ATP skall få del av delpensionen men att rätt skall finnas att upphäva undantagen. Det är viktigt, herr Magnusson, att observera att ett ansvarigt ämbetsverk, som har utrett frågan, har kommit fram till den ståndpunkten. Det är också en ståndpunkt som vi har förordat i en av våra reservationer, därför att den ger regelsystemet stadga och rättvisa. Hela propositionen är i sina delar ett uttryck för hur svår och komplicerad den här frågan är. Genom att ha följt riksförsäkringsverket på den här punkten skulle man utan tvivel kunnat undvika de komplikationer som kommer att uppstå i fortsättningen. Det är, herr Magnusson, de sakliga skälen som vi har låtit väga tyngst när vi har tagit ställning i denna fråga. Sedan vill jag, herr talman, ännu en gång för herr Magnusson peka på de fakta som gäller för delpensionen. Jag har redan sagt att vi, när vi väl var framme vid ett ställningstagande till den här reformen på grundval av pensionsålderskommitténs utredning och en omfattande remissbehandling samt fann att det var möjligt att genomföra denna unika reform, kom fram till att tiden var mogen för att ta ytterligare ett steg. Jag är inte, herr Magnusson, ute efter att ta åt mig någon ära. Jag har i mitt politiska och sociala reformarbete haft målsättningen att försöka medverka till en social reformpolitik som gagnar alla. Ibland måste man prioritera, men vår strävan har alltid varit att skapa största möjliga trygghet för största möjliga antal människor. Det, herr Magnusson, har också avsatt resultat i det här landet. Ibland har vi stått ensamma när det har gällt att kämpa för reformer, men märkligt nog har tiden alltid visat att de frågor som vi har stridit för så småningom har fått allt större anslutning.
Herr talman! Låt mig bara säga att vi ändå skall vara glada för att riksdagens ledamöter har möjlighet att fatta ett beslut efter eget ställningstagande och på grundval av den egna synen på hur en reform skall genomföras utan att behöva vara helt bundna av olika myndigheters ställningstagande. Jag vill till sist påminna herr Aspling om att det sociala reformarbete som har bedrivits i detta land har skett i största samförstånd mellan partierna — i alla fall när det gäller det parti som jag har äran att representera.

Herr talman! När vi diskuterar dessa frågor är socialdemokraterna alltid angelägna om att framhålla att delpensionen genomfördes av en socialdemokratisk regering. Det är alldeles riktigt att det var en socialdemokratisk regering som genomförde reformen, men utan tvekan har folkpartiet spelat en viktig roll i sammanhanget. Folkpartiet har varit föregångare och pådrivare. Det torde inte vara någon överdrift att konstatera detta. Vi hade en arbetsgrupp, där förre riksdagsmannen Mac Hamrin var ordförande, som under 1969 arbetade fram ett program med titeln Aktivitet och trygghet för de äldre. Gruppen hade sysslat med många frågor som rörde åldrandet och de äldre i samhället. Pensionsfrågan var en viktig del av detta program. Arbetsgruppen förordade ett pensionssystem, som grundar sig på valfrihet och anpassning till den enskilda individen. Gruppen menade att ett visst bestämt år då man skulle ta ut pension inte behövde vara fastslaget. En grundläggande tanke var alltså valfriheten, som skulle ta sig uttryck i deltidsarbete såsom nedtrappning innan en person helt slutar arbeta och går i pension. Valfriheten skulle också kunna innebära deltidsarbete efter den tidpunkt som betraktas som den vanliga pensionsåldern. Arbetsgruppen föreslog att det framtida pensioneringssystemets funktion och utseende skulle utredas. Detta var alltså 1969. Följande år följdes arbetsgruppens förslag upp med motioner i riksdagen, vari folkpartiet begärde en utredning för att få förslag dels om sänkt pensionsålder, dels också om rätt för den enskilde att inom vissa gränser själv välja tidpunkt för sin pensionering. Sedan har folkpartiet under årens lopp återkommit med motioner i frågan, där båda dessa delar har varit med, nämligen sänkt pensionsålder och rörlig pensionsålder. Avgörande för frågans lösning kan man säga blev Hagauppgörelsen 1974, alltså Haga I. I den uppgörelsen ingick en överenskommelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna om att förslag skulle läggas fram om rörlig pensionsålder. Dåvarande folkpartiledaren Gunnar Helén kunde därmed fullfölja en fråga som länge drivits av folkpartiet. fr.o.m. den 1 juli 1976 finns alltså möjlighet för arbetstagare att trappa ned sitt arbete genom att ta delpension. Vi är alla överens om att det var en bra reform. Att den var välkommen framgår av den redovisning av antalet uttagna delpensioner som finns i propositionen. Men reformen var inte fullständig. Den gav inte möjlighet för egenföretagare att ta delpension. Denna fråga får nu sin lösning med föreliggande proposition, och det är glädjande att folkpartiregeringen nu lägger fram detta förslag, ett förslag som dock var förberett inom trepartiregeringen. Inom utskottet är vi överens om att även egenföretagare skall få den här möjligheten. Men beträffande vissa av reglerna finns det olika meningar, och det framgår av de reservationer som fogats till betänkandet. Sven Aspling sade att departementschefen inte borde ha avvikit från riksförsäkringsverkets förslag, eftersom kontrollmöjligheterna blir sämre. Det är väldigt osäkert att bedöma hur pass dåliga kontrollmöjligheterna är, och departementschefen pekar på den uppföljning som riksförsäkringsverket gör. Utskottsmajoriteten menar att det innebär en garanti för att man kommer att beakta de svårigheter som kan finnas och också göra förändringar, om det finns anledning till det. Herr talman! Jag skall nu övergå till att kommentera de reservationer som finns fogade till betänkandet, och jag börjar då med att yrka bifall till utskottets skrivning i alla delar. Det innebär alltså avslag på de reservationer som avgivits. Den första reservationen handlar om det nya uppdrag som socialdemokraterna vill att riksförsäkringsverket skall få för att följa upp försäkringen — Sven Aspling var inne på detta tidigare. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns anledning att ge ett sådant nytt uppdrag, och riksförsäkringsverket framhåller i den rapport som ligger till grund för propositionen att verket i enlighet med sitt uppdrag även fortsättningsvis avser att följa delpensionsförsäkringens utveckling. Som jag sade förut nämner departementschefen vikten av att det sker en uppföljning. Han återkommer till detta i olika sammanhang i propositionen. Uppdraget finns alltså, och utskottsmajoriteten räknar med att riksförsäkringsverket fullgör detta utan att det behöver uttalas på nytt. k Sedan till reservationen 2 och frågan om personer med undantagande från ATP skall kunna få vara med i delpensionsförsäkringen. Socialdemokraterna vill inte acceptera detta och motiverar det på flera sätt i sin motion. Bl. a. talar man om önskemålet att socialförsäkringssystemet bör vara heltäckande. Man talar också om att socialförsäkringssystemet bygger på solidaritet i samhället. Önskemålet att socialförsäkringssystemet så långt möjligt skall vara heltäckande instämmer väl alla i. Vi instämmer väl också i tankegångarna om solidaritet i samhället. Men man kan fråga sig hur solidariteten kommer in i bilden när det blir fråga om att förvägra en grupp att vara med i en försäkring endast därför att gruppen i fråga står utanför en annan försäkring. Delpensionsförsäkringen är helt fristående från de andra socialförsäkringarna. Den är alltså helt fristående från ATP, och den finansieras med avgifter som förs till en speciell fond. Avsikten är naturligtvis, vilket också framgår av propositionen, att egenföretagarna skall betala avgifter till delpensionsförsäkringen. Herr Aspling råkade också i sitt anförande tala om delpensionsförsäkringen som en särskild socialförsäkring. Men ändå tar man på socialdemokratiskt håll för givet att det skulle finnas något samband mellan medlemskap i ATP och medlemskap i delpensionsförsäkringen. Det här resonemanget tyder på att man är så negativt inställd till de personer som en gång tiden begärt utträde ur ATP att man inte vill att de skall ha möjlighet att få del av andra trygghetsanordningar. Jag vet att vi återkommer till denna fråga i ett senare sammanhang. Utskottsmajoriteten anser — och det överensstämmer med förslaget i propositionen — att det inte finns någon anledning att från delpensionsförsäkringen utesluta dem som står utanför ATP. Det är alldeles självklart att även dessa personer kan ha behov av delpension. Reservationen 3 gäller det antal år som skall utgöra underlag för beräkningen av egenföretagares inkomst före arbetstidsminskningen. Riksförsäkringsverket har föreslagit fem år, och i propositionen föreslås tre år. Reservanterna anser att tre år är en för kort period. Reservanterna menar att en så kort period gör det möjligt för den enskilde att påverka pensionens storlek. Vi skall emellertid hålla i minnet att de flesta som här berörs är småföretagare, och dessa har sannolikt inte så stora möjligheter att påverka inkomsterna år från år. Till detta kan man göra den reflexionen att det är svårt att bedöma vilken tidsperiod —tre år eller fem år — som kan vara till fördel resp. nackdel för den enskilde företagaren. Det finns alltså ingen anledning att på denna punkt frångå propositionens förslag, men utskottsmajoriteten påpekar vikten av att man här noga följer utvecklingen. Reservationen 4 gäller frågan om möjligheten till delpension för anställda med omfattande fackliga och politiska förtroendeuppdrag, som kräver att de tar ledigt från arbetet. Motionärerna vill att sådana personer skall särbehandlas jämfört med andra personer som har inkomster av både anställning och uppdrag. Enligt propositionens förslag skall personer med sådana blandade inkomster behandlas som företagare. Men vad reservanterna vänder sig mot är att den här gruppen vid delpensionering måste minska sin arbetstid till minst hälften. Det kan i detta sammanhang påpekas att de allra flesta som hittills tagit delpension har minskat sin arbetstid till just hälften. Den föreslagna särbehandlingen av denna grupp skulle kunna medföra svårigheter, framför allt när det gäller gränsdragningen till andra grupper som har liknande uppdrag men beträffande vilka kontrollmöjligheterna är sämre än för de här aktuella personerna. Doris Håvik sade att propositionen i det här avseendet innebär en sammanblandning av olika regler. Man tillämpar regler för företagare när man bedömer omfattningen av delpensionen, dvs. arbetstiden skall trappas ned med minst hälften. Men när det gäller att beräkna inkomsten använder man reglerna för anställda. Och det senare måste ju vara positivt. Doris Håvik säger också att utskottet måste ha blivit överrumplat av propositionens förslag i det här avseendet, att personer med förtroendeuppdrag av den här arten skulle behandlas som företagare. Ja, i varje fall förefaller en del av utskottets ledamöter att ha blivit överrumplade, nämligen de som har undertecknat motionen 1234. Där säger motionärerna nämligen att denna grupp personer skulle få sitt pensionsunderlag bedömt på grundval av de tre senaste årens pensionsgrundande inkomst och inte på det senaste årets, som gäller för anställda. Det är en missuppfattning, och det framgår av reservationen att man sedermera har insett detta. Vid utskottsbehandlingen pekade jag på den del av specialmotiveringen där detta framkommer, och det gjorde också att utskottet föreslog en viss justering i aktuell lagparagraf så att det hela skulle framgå litet tydligare. Som Doris Håvik sagt har utskottsmajoriteten också i detta sammanhang pekat på den uppföljning som riksförsäkringsverket skall göra, där man måste beakta konsekvenserna av dessa regler och om det behövs skall lämna förslag till ändringar. I den femte reservationen fullföljer socialdemokraterna tanken att egenföretagarna skall utgöra ett särskilt premiekollektiv, dvs. att egenföretagarnas avgifter skall föras till en särskild fond, skild från den för arbetsgivarnas avgifter. Riksförsäkringsverket har diskuterat det förslaget men bedömt det som orealistiskt ur administrativ synvinkel. Verket pekar på att många förvärvsarbetande har sysselsättning både som anställda och som företagare och att många personer växlar mellan anställning och eget företagande under olika perioder av livet. Deras pensionskostnader skulle då komma att belasta de båda fonderna, och man kan lätt förstå att detta skulle kunna medföra betydande krångel och svårigheter när det gäller att få fram de riktiga pensionerna. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om de moderatreservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. I den första av de reservationerna, nr 6, går man emot avgiftshöjningen för delpensioneringen och vill ha en mycket ingående men också mycket snabb utredning beträffande hur delpensioneringen nu fungerar. Att bibehålla nuvarande avgift är inte möjligt — det har ordföranden i utskottet tidigare framhållit. Och när det gäller den utredning som föreslås skulle det inte vara möjligt att genomföra den så snabbt, med det omfattande arbete som man menar att det skulle bli. Man kan i det sammanhanget också peka på att riksförsäkringsverket i den rapport som ligger till grund för propositionen har lämnat en redovisning av hur delpensioneringen nu fungerar. Den sista reservationen syftar till att bereda människor bättre möjligheter att fortsätta att förvärvsarbeta efter pensionsåldern. Det är givetvis en positiv tanke, och den stämmer väl överens med folkpartiets tankegångar i det avseendet, inte minst i fråga om rörlig pensionsålder. Den utredning som motionärerna kräver i reservationen avvisas emellertid av utskottet med hänvisning till det utredningsarbete som bedrivs dels i sysselsättningsutredningen, dels i samband med översynen av lagen om anställningsskydd — Per Eric Ringaby talade f. ö. själv om att det pågår utredningar i frågan. Det är enligt min mening inte sannolikt att man skulle uppnå resultat snabbare genom att tillsätta ytterligare en utredning. Herr talman! Jag ber att få upprepa mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som Britta Bergström säger att det har insmugit sig ett fel i motionen. Anledningen till det kan kanske vara att specialmotiveringarna i propositionen inte överensstämde med lagtexten, där man fick företa en ändring för att komma till rätta med vad som egentligen menades med propositionens skrivning. Därmed bör detta vara förklarat.

I riksförsäkringsverkets förslag har framhållits att uppdrag många gånger har så nära anknytning till anställning att det inte bör bli några svårigheter vid bedömningarna i det här avseendet. Jag vill i sammanhanget hänvisa till det som jag pekat på i motionen 1234 och som följts upp i reservationen 4, nämligen att det inte bör bli några svårigheter alls i fråga om politiska eller fackliga uppdrag. Det som departementschefen i det avseendet föreslår i propositionen är något egendomligt. Han föreslår nämligen att uppdrag när det gäller arbetstidsminskning för rätt till delpension mot bakgrund av nuvarande ordning behandlas på samma sätt som rörelse, jordbruk och annan fri yrkesutövning. Jag tror att det skulle bli stora svårigheter att tala om för en person, som arbetat i en industri eller på ett kontor som anställd och haft fackligt eller politiskt uppdrag, att han den dag han går i delpension skall jämställas med jordbrukare eller annan fri yrkesutövare. Varje politiker, oavsett partitillhörighet, torde få stora svårigheter att klara ut den problematiken.

Herr talman! På några punkter ett par ord till fröken Bergström. Beträffande arbetstagare sker som bekant en betryggande kontroll, eftersom inkomsten före och efter arbetstidsminskningen beräknas på grundval av den sjukpenninggrundande inkomsten. När det gäller egenföretagare visar emellertid såväl den föreslagna lagtexten som motivskrivningen till denna svårigheterna att ge en motsvarande klar och lättillämplig regel för inkomstens beräkning. I specialmotiveringen till 13 § sägs endast: ”Vid beräkningarna kan bl.a. användas det underlag som ligger till grund för bestämmande av ny sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagaren efter arbetstidsminskningen.” För dem som har ställt sig utanför ATP-systemet, och följaktligen även sjukförsäkringen, är den anvisade kontrollmöjligheten utesluten. Frågan om hur man skall kunna kontrollera deras inkomster är alltså icke löst. Det finns starka skäl att acceptera riksförsäkringsverkets förslag och vårt förslag i reservationen 2, nämligen att endast den som är ansluten till ATP systemet skall vara försäkrad för delpension. Det resonemang som förs i propositionen om att delpensionsförsäkringen är fristående från den allmänna försäkringen och att den finansieras med avgifter som förs till en särskild fond, vilket fröken Bergström nu pläderade för, håller inte i detta sammanhang. Socialförsäkringarna måste så långt möjligt vara ett heltäckande system. De olika försäkringsgrenarnas regelsystem kan inte utformas oberoende av varandra. Då hamnar man i den situation som propositionen i de här delarna är ett talande bevis för: ett oklart regelsystem som kommer att skapa stora tillämpningssvårigheter och inte ge den fasthet och rättvisa som fallet är då det gäller beräkningsgrunderna för arbetstagare. Fröken Bergström är ju medlem av pensionskommittén. Hon har själv ställt sig bakom ett beslut där möjligheten att anmäla undantag från ATP nu skall avskaffas. Jag vet inte vad man skall säga om detta — att vara folkpartist är väl att vara kluven, vilket också framgått av fröken Bergströms inlägg på denna punkt. Tiden medger inte, herr talman, att jag går in på de övriga delarna av fröken Bergströms anförande. Vi har starka motiv för alla de reservationer som vi har fogat vid socialförsäkringsutskottets betänkande. Allra sist: Fröken Bergström sade att folkpartiet har varit pådrivande i fråga om socialreformer. Vi diskuterar nu på sätt och vis också ATP. I denna stora och mycket avgörande trygghetsfråga uppträdde sannerligen inte folkpartiet som någon pådrivande faktor, tvärtom.

Herr talman! Doris Håvik sade att lagparagrafen om beräkning av inkomsten för dem som på grund av olika förtroendeuppdrag har blandade inkomster inte överensstämmer med texten i specialmotiveringen, och det är väl alldeles riktigt. Men det gick faktiskt att utläsa, och det var därför som man sedan föreslog ett förtydligande av paragrafen. Beträffande diskussionen i vilken mån olika typer av uppdrag har nära anknytning till en anställning kan jag upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att man här kommer in på mycket svåra gränsdragningsfrågor. Det finns många olika kombinationer mellan anställning och uppdrag, där det inte är så lätt att tillämpa schablonregeln. Doris Håvik lade mycket stor vikt vid att ett parti måste få stora svårigheter att förklara att vi gör på detta sätt. Jag tycker inte att detta kan vara något motiv till att man föredrar ett system framför ett annat. Beträffande Sven Asplings reflexion om de personer som står utanför ATP och svårigheterna att beräkna deras inkomst, vill jag bara påpeka att det beräknas undantagandepoäng för dem. Det finns alltså möjlighet att kontrollera deras tidigare inkomst. Alt jag i pensionskommittén har varit med om att föreslå att man skall ta bort möjligheten att begära undantag från ATP står jag helt och hållet för, men det har ingenting att göra med den fråga som vi nu behandlar. Det är inte rimligt att frånta de personer som nu har ett sådant undantagande möjligheten att vara med i just en sådan här försäkring, som är fristående och som ger dem möjligheter att få delpension precis som andra.
Herr talman! Om Britta Bergström inte kan se de svårigheter som kan uppstå när man skall förklara för politiska och fackliga uppdragstagare att de vid pensioneringstillfället plötsligt skall göras till egenföretagare, är det möjligt att hon tror sig ha en bättre pedagogisk möjlighet att klara av detta än vad jag och jag tror fler med mig anser oss ha. Jag tog tidigare upp ett exempel. Om en person har 50 timmars arbetstid i veckan, inkl. sitt politiska eller fackliga uppdrag, och vill trappa ned arbetstiden till hälften skall han bedömas som egen företagare. 25 timmar återstår efter denna nedtrappning. Om han sedan vill göra som sin arbetskamrat, ha 17 timmars arbetstid, som då inkluderar också det politiska eller fackliga uppdraget, får han inte betalt för tiden mellan 17 och 25 timmar. Det är ingen enkel problematik att förklara. De som har insett systemets problem och svårigheten att förklara det förstår att det här har gjorts en miss. Riksförsäkringsverket förstod att det kunde medföra svårigheter att plötsligt vid pensioneringstillfället bedöma dessa personer som egenföretagare. Verket ansåg därför, vilket var väl genomtänkt, väl underbyggt och stött av remissinstanserna, att man i dessa fall skulle bedöma personerna som arbetstagare, vilket de hade varit under hela sin aktiva tid. Jag tror att det inte behöver vara svårare än så, fröken Bergström. När jag säger att detta är en miss, är det inte på något sätt negativt. En miss kan alltid smyga sig in, och den går att rätta till. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4. De som ser sig ha svårigheter att klara ut detta problem kanske också bör stödja reservation nr 4 vid voteringen.
Herr talman! Fröken Bergström sade att vi är ute för att frånta dem som har ställt sig utanför ATP rätten till delpension. Vi har, fröken Bergström, klart sagt ifrån att dessa personer självfallet skall ha möjlighet till delpension. Därför skall de ha möjlighet att före den 1 januari 1980 kunna återkalla undantagandet. Det är konsekvent, sakligt riktigt och bygger på riksförsäkringsverkets genomtänkta förslag på denna punkt. Därigenom skapar man också för framtiden en större säkerhet i regelsystemet, en större rättvisa. Det var detta jag ville ha sagt i det här sammanhanget.

Herr talman! Svårigheterna att förklara ett förslag, det sade jag tidigare, bör inte vara ett motiv för att avstå från att lägga fram ett förslag. Doris Håvik tog ett räkneexempel, vilket är oerhört svårt att i detalj gå in på och bemöta. Det finns dock en regel som säger, att arbetstiden skall minskas med minst hälften. Vidare skall pensionsunderlaget beräknas på den inkomst arbetstagaren haft under året före arbetstidsminskningen, oavsett om det gäller anställning eller förtroendeuppdrag eller båda delarna. Jag har därför mycket svårt att förstå vad Doris Håvik menar när hon påstår, att man inte skulle få betalt för den arbetstid som inte fullgörs utöver 17 och upp till 25 timmar i veckan. Herr Aspling påpekar att de som är undantagna från ATP-anslutning skulle kunna få möjlighet att återkalla detta undantagande. Ja, det föreslås också i propositionen att man skall kunna göra detta. Det innebär dock, som jag tidigare sagt, inte att de som fortfarande önskar vara undantagna från ATP-anslutning inte skall kunna vara med i delpensionssystemet. Jag kan inte förstå varför man vidhåller att detta skall missunnas dem.
Herr talman! Socialförsäkringsutskottet tillstyrker helt propositionen om delpension för egenföretagare m.m. och gör ett värdefullt förtydligande på en punkt. Jag är självfallet glad för det. Om riksdagen följer utskottets förslag, kommer en viktig utvidgning av delpensionsreformen att ske. Det är otvivelaktigt så att den hittillsvarande begränsningen i delpensionsförsäkringens omfattning av många har uppfattats som en orättvisa. Jag har ingen anledning att ta upp kammarledamöternas tid med att kommentera de olika reservationerna vid betänkandet. Jag kan därvidlag helt ansluta mig till vad Britta Bergström sagt som företrädare för utskottet. Sven Aspling ställde dock en direkt fråga till mig om en kommande proposition om ATP-avgifterna. Det är möjligt att det inte direkt hör till dagens ärende, men låt mig ändå deklarera att regeringens utgångspunkt är — som också Sven Aspling sade — att ta det fulla ansvaret för pensionärernas trygghet. Beslut om avgifterna fr.o.m. år 1980 måste fattas i år, och regeringen kommer att göra vad på den ankommer för att möjliggöra det. Avsikten är, som framgår av propositionsförteckningen, att en proposition skall läggas fram senast den 30 mars.
Herr talman! Jag noterar självfallet med tillfredsställelse att vi— denna gång — kan känna oss förvissade om att den proposition som aviserats skall ligga på riksdagens bord den 30 mars, nu enligt socialministerns besked också kommer att föreligga till detta datum.

Herr talman!

Det är en kultur som sökt sig nya vägar, som nått ut till nya grupper — inte minst till barnen — och som ägnat sig åt en uppsökande verksamhet bland människorna där de arbetar och bor på ett sätt som dittills saknat motstycke. Detta gäller samtliga områden som de s.k. fria grupperna ägnat sig åt — såväl teaterns och dansens som musikens. Utbildningsministern har tidigare skrutit med att han värnar om dessa fria grupper. Han har påstått sig tycka att de är ett värdefullt inslag i vårt kulturliv. Men orden till trots värderar han dem uppenbarligen inte särskilt högt — tvärtom. Som kulturrådet påpekar i sin ansökan om tilläggsbidrag har de här grupperna fått se sin situation inte bara oförändrad rent ekonomiskt utan t.o.m. allvarligt försämrad. Det anslag de fick för innevarande budgetår täckte inte ens upp kostnadsoch löneökningarna. Detta kallar utbildningsministern att värna om dessa grupper. För alla de människor som är verksamma inom det här området framstod dessa uttalanden som rena cynismer. Och till dessa cynismer har nu samtliga övriga partier anslutit sig — från socialdemokraterna till moderaterna. Låt mig ta ett enda exempel. För spelåret 1978/79 sökte 83 heltidsarbetande teatergrupper omkring 30 milj.kr. från kulturrådet. Man fick 5,77 milj.kr. Den referensgrupp som skulle fördela anslagen uttryckte då med all rätt en synnerligen stor tveksamhet inför att delta i jobbet. De som ingick i referensgruppen menade att de satts i en orimlig situation och att den njugga tilldelningen skulle få mycket allvarliga konsekvenser för teatergrupperna. Konsekvenserna under den period som gått har ju varit uppenbara. Man kan räkna upp teatergrupp efter teatergrupp där ekonomin är helt i botten. Det handlar inte längre om att planera för framtiden, utan det handlar om att överleva för dagen. Många gör inte ens det utan tvingas lägga ned sin verksamhet. Detta gäller teatergrupperna. För dansoch musikgrupperna — i synnerhet de senare — är situationen än värre. Vad de kommer att säga som skall fördela de futtiga 750 000 kr. som utskottet är enigt om är lätt att föreställa sig — om de över huvud taget kommer att delta i det jobbet. Nej, herr talman, när det gäller att något kompensera den ynkliga tilldelning man fick är de 5,5 milj.kr. kulturrådet begärt ingenting annat än ett minimiförslag. Med detta vill jag yrka bifall till vpk-motionen.

Det är självklart att de olika partigrupperingarna i utskottet, när de gör en värdering av vilka typer av prioriteringar som de skall lägga till grund för sina äskanden och för sin behandling av budgetpropositionen, inte kan undvika att ta hänsyn till en sådan budget och en sådan underbalansering. Man söker sig fram till prioriteringar efter sina resp. värderingar, och till slut hamnar man någonstans där verkligheten sätter ett streck i räkningen för önskningarna. Så har det också varit i detta sammanhang. Det betyder alltså inte att de företrädare för partierna som har tittat på denna del av budgetpropositionen instämmer i allt vad som sägs i propositionen. Tvärtom finns det en betydande uppskattning av de här fria gruppernas verksamheter, och den har också kommit till uttryck vid utskottssammanträdena.

Jag kan självfallet inte yttra mig om hur de andra partierna kommer att ställa sig till det här materialet. Men jag kan uttala att vårt parti hyser stora sympatier för de fria gruppernas verksamhet och att vi är beredda att återkomma med förslag om en rejäl höjning av deras anslag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi skall väl inte föra någon ny ekonomisk debatt. Jag vill bara påpeka att vpk i sina motioner har anvisat vägar för att finansiera de prioriteringar vi har gjort. Till de prioriterade avsnitten hör bl.a. kultursektorn. Även om Lars-Ingvar Sörenson försöker slingra sig undan här är det uppenbart att socialdemokraterna inte har prioriterat de fria grupperna. Det är möjligt att man uttrycker en betydande uppskattning vid kulturutskottets bord. Men der är de fria grupperna inte särskilt betjänta av i nuläget. Vad de behöver är ekonomiska resurser. Som jag påpekade tidigare är de 750 000 man nu föreslår helt otillräckliga, t. 0. m. för att garantera de här gruppernas fortsatta existens — så allvarlig är situationen. Som jag också framhöll har de därmed inte ens fått kompensation för kostnadsoch löneökningar under innevarande budgetår. Lars-Ingvar Sörenson förklarade att man ämnar återkomma när den kartläggning som kulturutskottet gör är klar. Jag får väl ta det som ett löfte att den motion vi har väckt om en höjning med 13 milj.kr. av anslaget till dessa grupper kommer att stödjas åtminstone från socialdemokratiskt håll. Tidigare har inte socialdemokratiska kulturministrar visat någon större generositet mot dessa grupper. Men det kanske blir en ändring på det nu?
Herr talman! Jag vet inte vilka 13 milj.kr. Eva Hjelmström talar om. Är det fråga om de 16 miljoner ni begär för nästa budgetår? Jag är helt övertygad om att socialdemokraterna inom ramen för det totala budgetarbetet kommer att göra en annan värdering för den budgetperiod som har beteckningen 1979/80. Men att vi kommer att kunna motsvara de krav som Eva Hjelmström i dag ställer kan jag självfallet inte lämna några löften om. Jag är bara beredd att inom partigruppen arbeta för att de fria grupperna skall få en mycket bättre ställning än de nu har, och jag är beredd att sakligt ta del av det material som kulturrådet kommer att presentera nästa år.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1406 yrkat att riksdagen skall avslå regeringens förslag om investeringsbidrag med 56 milj.kr. till Rederi AB Gotland. Vi gör det med hänvisning till att rederiet i fråga på intet sätt är i behov av denna rundhänta gåva. Föredragande statsråd har konstaterat att trafiken på Gotland har ökat i sådan omfattning att det behövs ytterligare två färjor för att på ett tillfredsställande sätt ombesörja transporter sjöledes. Men för att rederiet skall lägga ut beställningarna här i landet — dvs. på de svenska varven — måste rederiet få ett investeringsbidrag på 56 milj.kr. Regeringen och även trafikutskottet har helt accepterat rederiets resonemang att det blir en merkostnad på 56 milj.kr. om färjorna i fråga skall byggas i Sverige. För detta skall alltså kompensation utgå av skattemedel. Vpk anser dock att en sådan gåva till aktieägarna i Rederi AB Gotland är helt överflödig. Den ökade trafiken har skapat en stabil ekonomisk grund för rederiet, som måste klassas som ett lönsamt och solitt företag. Rederiet är med andra ord inte i behov av något statligt bidrag i den form som nu föreslås. Rederier — och då även Gotlandsrederiet — kan dessutom utnyttja andra stödformer som riksdagen fattat beslut om. För att underlätta beställningar av fartyg vid Svenska Varv kan lån på upp till 25 96 av kontraktpriset erhållas och dessutom kreditgarantier på upp till 70 26 av kontraktpriset, dvs. stödet i form av lån och kreditgarantier till fartygsbeställare motsvarar 95 96 av kontraktpriset. Enda spärren för dessa stöd är att beställaren innehar ett riskkapital som motsvarar 10 96 av kontraktpriset. Vårt parti har i tidigare motioner påtalat det olämpliga i att ge stöd och lån i olika former till privatkapitalet. När det gäller en så viktig — och från samhällelig synpunkt så betydelsefull — näringsgren som rederinäringen har vpk ansett att denna med det snaraste bör överföras i samhällets ägo. Rederi AB Gotland är naturligtvis inte något undantag i detta sammanhang. Vårt parti har för övrigt vid två tillfällen tidigare motionerat om ett förstatligande av Rederi AB Gotland. Trafikutskottet och sedan riksdagsmajoriteten har avstyrkt detta krav. År 1971 var vänsterpartiet kommunisterna ensamt om att kräva ett samhälleligt övertagande av rederiet. År 1974, då frågan återkom, reste också två socialdemokratiska riksdagsmän samma krav. Men tydligt var att de inte fick tillräckligt stöd av sitt parti i denna fråga den gången. Trafikutskottets majoritet föreslog att frågan skulle utredas och att riksdagen skulle avslå både den kommunistiska och den socialdemokratiska motionen. Något år tidigare hade dåvarande kommunikationsministern i ett valtal på Gotland uttalat att den socialdemokratiska regeringen var beredd att snabbutreda frågan om ett förstatligande av den reguljära sjötrafiken på Gotland. Som vi alla vet stannade det vid en utredning, som säkerligen inte många har hört någonting ifrån. Det har inte fört frågan framåt på något sätt. Helt naturligt kan det förklaras genom regimskiftet 1976. Men om socialdemokraterna från början hade stött det förslag som man i själva verket var inne på, nämligen ett samhälleligt övertagande av sjötrafiken på Gotland, hade Gotlandsbolaget i dag varit i samhällets ägo. Det fanns nämligen majoritet för ett sådant beslut vid det tillfället. Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sina tidigare krav. Vi anser det vara en bättre politik och ett säkrare sätt att få till stånd en tillfredsställande sjötransportförsörjning att Rederi AB Gotland överförs i samhällets ägo och att trafiken i fråga i första hand inriktas på att ge öborna en bra och billig trafikservice. Det finns enligt vår mening större möjligheter till det, om samhället äger och driver trafiken. Då försvinner ju aktieägarnas ekonomiska intressen, som helt naturligt inte sammanfaller med det allmänna intresset av en god och billig trafikservice. De 56 miljoner det här rör sig om kan användas på väsentligt bättre sätt, framför allt till satsningar på sysselsättningsfrämjande åtgärder på ön, något som skulle komma den gotländska befolkningen till godo och kunna minska arbetslösheten som är mycket omfattande, speciellt bland ungdom. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motionen 1406 som innebär att riksdagen avslår regeringens förslag om investeringsbidrag med 56 milj.kr. till Rederi AB Gotland och att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till förstatligande av rederiet i fråga.

Herr talman! Som Karl Hallgren sade, är det inte första gången frågan om förstatligande av Gotlandsbolaget tagits upp här i riksdagen. Jag minns särskilt när den togs upp 1974 i samband med frågan om transportstödet till Gotland. I propositionen då förutsågs att frågan om huvudmannaskapsoch ägarförhållanden skulle övervägas närmare. Sedermera har regeringen kommit tillbaka med en kort redovisning av vad som skett därefter. I varvspropositionen som kom i höstas talar man om hur man har lagt upp det. Statsrådet säger där, att med utgångspunkt i de villkor som numera föreskrivs för trafiken och den insyn som staten har genom styrelseledamot och revisor i företaget, har frågan fått en tillfredsställande lösning. Detta uttalande antogs också av riksdagen. Det är intressant att motionärerna inte tog upp den här frågan i samband med behandlingen av tilläggsstaten om lånegaranti för Gotlandsbolaget. 'Gotlandsbolagets organisation och samhällets insyn i bolaget har, som jag anförde, fått en tillfredsställande lösning. Men enligt Karl Hallgren får man genom ett förstatligande en bättre och billigare trafik mellan fastlandet och Gotland. Det finns emellertid ingenting som säger att ett statligt bolag skulle sköta trafiken bättre och billigare, och samhället har ju full insyn i bolagets verksamhet. Jag vill också fråga Karl Hallgren: Skulle det investeringsbidrag som vi nu står i begrepp att fatta beslut om inte ha kommit till om Gotlandsbolaget hade varit ett statligt företag? Skulle vi ha haft någon garanti för att fartygen blivit billigare att bygga här i Sverige, om ett statligt bolag hade beställt dem hos det statliga varvsföretaget? Jag tror det inte. Med den utformning som hela den här verksamheten nu fått har vi åstadkommit en tillfredsställande lösning av trafiken till Gotland. Herr talman! Med avslag på herr Hallgrens yrkande om bifall till vpkmotionen yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Rolf Sellgren ställde några frågor till mig. Han frågade bl.a. om det skulle bli en billigare och bättre trafik, om samhället ägde rederiet. Helt naturligt blir det större möjligheter att åstadkomma en billigare och bättre trafik, om rederiet överförs i samhällelig ägo och man därmed får bort vinstintressena och aktieägarnas krav på största möjliga utdelning. Då kan man ordna den ur samhällsekonomisk synpunkt bästa trafiken, förbilliga transporterna och ge en bättre service genom att använda de vinster som annars skulle ha gått till aktieägarna. Det borde stå helt klart. Rolf Sellgren frågade vidare om detta investeringsbidrag inte skulle ha behövt utgå om rederiet hade varit samhällsägt. Det är naturligtvis en lek med ord. Men jag har den bestämda uppfattningen att om rederierna vore statsägda så skulle vi inte ha några sådana här bekymmer. Vi skulle då inte behöva slänga ut miljoner och miljarder för att redarna skulle lägga sina beställningar här i landet. Om rederierna vore statsägda skulle man kunna styra beställningarna, och då skulle sysselsättningen på varven inte vara i fara. Men nu måste vi köpa arbeten till varvsarbetarna genom att, så som i det här fallet, skänka 56 milj.kr. för att rederiet skall behaga lägga beställningen på ett svenskt varv. Det är det som vi vänder oss emot. Jag tycker att också herr Sellgren borde inse att om det här rederiet vore statsägt, så behövde vi inte diskutera något investeringsbidrag. Då skulle beställningen läggas direkt på ett svenskt varv utan att man behövde ge av skattebetalarnas pengar till aktieägarna.

Herr talman! När Karl Hallgren skall tala om bättre och billigare trafik, då talar han om aktieägarna. Oavsett vilka som är aktieägare är det väsentligt att trafiken läggs upp på ett sådant sätt att den tillfredsställer resenärerna. När herr Hallgren sätter sig i en buss för att resa en viss sträcka frågar han inte om det är SJ:s eller postverkets buss eller om det är en privatägd buss. Det viktiga är att man har en bra trafikförsörjning med transportmedel som ger en tillfredsställande komfort. Det är klart att man i vissa fall kan diskutera om det därvidlag blir någon skillnad ifall trafikföretaget är privatägt eller statsägt. Jag tror emellertid inte att det är någon skillnad. Sedan är det inte så att riksdagen skänker Gotlandsbolaget 56 milj.kr. Detta belopp är, herr Hallgren, en ersättning för den merkostnad som uppstår på grund av att man lägger beställningen av de två nya färjorna till Svenska Varv. Därigenom ger vi arbete åt många varvsarbetare i Sverige. Herr Hallgren talar mot sig själv. Ibland talar han varmt för ökad sysselsättning inom de svenska varven, men i dag vill han tydligen det motsatta. Det är vad det handlar om.

Herr talman! Jag har litet svårt att följa med i herr Sellgrens logik. Jag har sagt att om samhället ägde rederierna i detta land, skulle det inte vara något problem med att den svenska handelsflottan inte skulle lägga sina beställ ningar till Svenska Varv. De kunde styras dit. Men man kan inte styra det privata kapitalet, utan vi måste med skattebetalarnas pengar köpa de privata rederibolagens gunst så att de ger de svenska varven beställningar. Herr Sellgren säger att jag talar mot mig själv, att vi ibland skulle vara för en ökad sysselsättning och ibland inte. Men det är just en ökad sysselsättning vi skulle få och därmed slippa en varvskris i detta land om rederierna lade alla sina beställningar här i Sverige.

Dessa 56 milj.kr. kunde man ha använt till sysselsättningsfrämjande åtgärder på andra ställen på den här mycket hårt drabbade ön, så att befolkningen och inte aktieägarna fick nytta av dem.
Herr talman! Det är två viktiga saker att slå fast i den här debatten. För det första gäller det att få en tillfredsställande transportförsörjning mellan fastlandet och Gotland — att den är av hög kvalitet, ger god komfort och tillfredsställer de behov som finns. För det andra gäller det att få så mycket varvsbeställningar i Sverige som möjligt. Det får vi genom att följa förslagen i den aktuella propositionen. Vidare kan sägas att dessa 56 milj.kr. inte hamnar i några företagsägares fickor. Gotlandsbolaget ger inte så hög utdelning som herr Hallgren antyder. F. ö. har herr Hallgren och jag helt olika utgångspunkter. Det finns ett hav mellan våra uppfattningar, och ju längre vi pratar, desto längre kommer vi ifrån varandra. Men det väsentliga är att åstadkomma en tillfredsställande transportförsörjning och en hög sysselsättning i landet.
Herr talman! Herr Sellgren säger att det finns ett hav mellan hans uppfattning och min, och det är helt klart. Men det finns ett hav mellan Gotland och fastlandet också. Vad saken gäller är att gotlänningarna skall ha möjligheter till samma transportförsörjning som övriga medborgare i landet. Herr Sellgren menar att ett privatägt rederi står för den servicen bara man ger pengar till det. Men även om man skänker bolaget i fråga 56 milj.kr., ger det kreditgarantier på upp till 70 96 av vad färjorna kostar och ger det lån på 25 96 av kontraktpriserna så att det nästan inte behöver lägga ut en svensk ettöring självt för att få fram dessa två färjor, så finns det inga garantier för att dessa två färjor i fortsättningen kommer att trafikera Gotland. Finner rederiet att det är förmånligare att chartra dem på annan trad, så kan man själv besluta om det. Det hjälper inte med en utomstående revisor och representant i styrelsen. Dessa har ingalunda någon bestämmanderätt över bolaget som sådant. Det är aktieägarna på bolagsstämman som bestämmer. Därför menar vi att man på ett säkrare sätt kan trygga trafikförsörjningen för Gotland genom att förstatliga rederiet. Det måste stå helt klart.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag är beredd att medverka till att handläggningen av asyloch flyktingärenden i sin helhet överförs från polismyndighet till invandrarverket. Utlänning som i Sverige ansöker om uppehållstillstånd skall inför polismyndighet, som är utredande myndighet, redogöra för skälen för sin ansökan. Grundas ansökningen på politiska skäl, lämnar utlänningen regelmässigt en redogörelse för sin politiska aktivitet i hemlandet eller i Sverige. Ansökningen avgörs av statens invandrarverk. Till grund för bedömningen av en ansökan om uppehållstillstånd av politiska skäl ligger utlänningens egen redogörelse för sina aktiviteter. Det är därför av mycket stor vikt, att utlänningen har ett sådant förtroende för de svenska myndigheterna, att han inte av rädsla för att hans uppgifter förs vidare avstår från att lämna vissa uppgifter. Handlingar i utlänningsärenden är därför också sekretessbelagda enligt särskild bestämmelse i sekretesslagen. Bestämmelsen gäller givetvis för alla tjänstemän som kommer i kontakt med ärendet. 129 Det förhållandet att en enskild polistjänsteman, som i sitt arbete haft tillgång till handlingar rörande utlänningar, nu är häktad för misstanke om olovlig underrättelseverksamhet får naturligtvis inte leda till slutsatsen att polismyndighet som sådan skulle vara olämplig att utreda utlänningsärenden. Någon fullständig garanti för att enskilda tjänstemän inte bryter mot gällande bestämmelser kan givetvis aldrig ges. Risken blir inte mindre om verksamheten förs över till någon annan myndighet. Jag anser det inte motiverat att — mot bakgrund av vad som inträffat i Stockholm — ta initiativ till att överföra utredningarna i utlänningsärenden från polismyndigheterna till statens invandrarverk.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har svårt att förstå den negativa attityden till förslaget om att all handläggning av flyktingärenden skall läggas på ett civilt organ, knutet till exempelvis statens invandrarverk. Skälen för ett sådant förslag är många, medan skälen mot är få. Jag tycker att Eva Winther mera precist bör redogöra för motiven till den nuvarande ordningen att polisen skall svara för utredningsarbetet gällande flyktingar. Jag skall kort redogöra för skälen till att jag anser att statens invandrarverk är den lämpligaste instansen för denna uppgift. Statens invandrarverk har en öppen miljö, där möjligheten att utöva kontroll över verksamheten är betydligt större än hos polisen. Statens invandrarverk har dessutom gedigna kunskaper dels om flyktingarna, dels om de aktuella länderna, vilket inte polisen har. Den naturliga rädsla som flyktingar har inför polisen skulle elimineras, och därmed skulle också flyktingarnas uppgifter bli mer utförliga. Nu inträffar det ofta att flyktingarnas skepsis mot polisen — en skepsis som bygger på åratals systematisk förföljelse och brutalitet från flyktingarnas hemlandspolis — gör att de tvekar att berätta eller tiger om viktiga delar av sitt liv och sin verksamhet. Beslutsunderlaget blir då bristfälligt, och detta får i sin tur vådliga konsekvenser för många flyktingar. Jag vill också säga några ord om det nu aktuella flyktingspionaget. Flyktingarnas skepsis mot polisen har många gånger resulterat i att misstankar framförts om att polisen inte skulle handskas tillräckligt varligt med uppgifter om flyktingar. Ingenting sådant har kunnat bevisas, men den senaste händelsen har fått till resultat att flyktingar känner en stor oro, och deras skepsis mot polisen kommer naturligtvis att förstärkas. Detta sistnämnda vore ett tillräckligt skäl för att överföra också utredningsverksamheten till statens invandrarverk, en åtgärd som skulle vara av betydelse både för flyktingarna och för polisen. Jag vill till slut än en gång upprepa frågan, om Eva Winther kan motivera varför den nuvarande ordningen skulle vara bättre än den som jag här har talat om, dvs. att frånta polisen denna uppgift.

Herr talman! Jag förstår mycket väl den oro som många flyktingar känner efter det som inträffat, och jag beklagar verkligen händelsen. Jag anser att det är mycket viktigt att de som söker politisk asyl kan känna förtroende för den myndighet som utreder utlänningsärenden. Men ,som jag sade i mitt svar, det faktum att en enskild polistjänsteman, som i sitt arbete haft tillgång till handlingar rörande utlänningar, nu är häktad för misstanke om olovlig underrättelseverksamhet får naturligtvis inte leda till slutsatsen att polismyndigheten som sådan skulle vara olämplig att utreda utlänningsärenden. Den här frågan har diskuterats i många olika sammanhang, men så länge polisen har hand om inresekontrollen och om den inre utlänningskontrollen, så bör enligt min mening också de övriga uppgifterna falla på polismyndigheten. Att låta en annan myndighet, t.ex. statens invandrarverk, ta hand om utredningsverksamheten skulle inte leda till att vi får bättre beslutsunderlag än det vi får med nuvarande ordning. Ansökan om politisk asyl avgörs ju av invandrarverket. Jag tror inte att man där genom den föreslagna åtgärden skulle få större möjligheter att kontrollera en stor mängd egna, lokalt placerade befattningshavare än man i dag har när det gäller att instruera och kontrollera de polisiära befattningshavare som har hand om passkontrollen. Men det är viktigt att vi satsar på utbildning av de polismän som har hand om dessa uppgifter.

Herr talman! Jag är överens med Eva Winther om att man inte skall dra några slutsatser när det gäller polismyndigheten som sådan för att en enskild poliskommisarie tydligen har lämnat ut sådana uppgifter som inte borde ha vidarebefordrats — utredningen är visserligen inte klar, men efter vad jag kan förstå förhåller det sig så. Jag drar inte någon sådan slutsats, och jag har inte heller gjort det i mitt första inlägg. Men jag har redovisat en rad skäl som jag menar är mycket tungt vägande för att man skulle lägga över också utredningsverksamheten på ett civilt organ. Jag behöver inte upprepa de skälen här, men jag anser att de är tillräckligt starka för att en sådan åtgärd skulle vidtas. Däremot tycker jag inte att Eva Winther har redovisat tillräckliga skäl för att man skall ha kvar utredningsverksamheten hos polisen. Jag tror inte att just handläggandet av t.ex. inreseärenden är tillräckligt skäl för att polisen skall fortsätta att sköta de här ärendena. Enskilda polismän har också ofta uttalat att det är fel att de skall ha hand om de här uppgifterna. Ett helt annat organ borde alltså sköta dessa ärenden. Det handlar också om flyktingarnas rädsla. Vi kan naturligtvis säga att vår polis inte är som polisen i t.ex. Irak, och det är naturligtvis riktigt, men hur skall flyktingarna som undsluppit en mycket brutal polis kunna veta detta? Det första de konfronteras med när de kommer till det här landet är återigen uniformerade poliser. Därför måste man förstå reaktionen. Det är en mycket otillfredsställande ordning. I detta sammanhang vill jag också påpeka att det finns en annan risk. Bl. a. förre överbefälhavaren, Stig Synnergren, har sagt att Sverige byter päron mot äpplen med hjälp av spionorganisationer och säkerhetspolis i andra länder. Att byta päron mot äpplen kan ju innebära vad som helst, men jag tror inte att man skall utesluta att det också kan röra sig om ett utbyte av uppgifter om människor. Detta ingår alltså i det här päron-äpple-bytet. Och detta är också ett argument.
Herr talman! Jag vill bara säga att vi satsar på utredningscentraler och en förbättring av utbildningen av de poliser som handhar dessa ärenden. På utredningscentralerna har vi civilklädd personal. Med tanke på att polismän blir så oerhört hårt kritiserade har jag stor förståelse för att många av dem vill att dessa uppgifter skall överflyttas till en annan myndighet.

Herr talman! Inga Lantz har frågat socialministern vilka åtgärder han tänker vidta för att stoppa importen, försäljningen och användandet av minimotorcyklar. Frågan har överlämnats till mig. Efter samråd med kommunikationsministern kan jag meddela följande. Reglerna i vägtrafiklagstiftningen innebär att s.k. minimotorcyklar bara får köras av den som har körkort för motorcykel. Dessutom måste en motorcykel för att få användas ha godkänts vid typoch registreringsbesiktning. Utanför dessa regler faller bara körning inom inhägnade områden. Inom sådana områden bör man inte med stöd av trafiklagstiftningen reglera användningen av minimotorcyklar. Om det finns risker för att barn skadar sig eller andra på minimotorcyklar måste andra åtgärder vidtas. Jag kan nämna att konsumentverket har fått anmälningar mot marknadsföringen av minimotorcyklar. Verket kommer nu att pröva om försäljningsmetoderna är tillfredsställande. Konsumentverkets arbete med denna typ av ärenden bygger till stor del på förhandlingar med företrädare för näringslivet. När det gäller sportartiklar har man tidigare nått uppgörelser om begränsning av försäljning. Som exempel kan nämnas konsumentverkets riktlinjer för rullbräden. I dessa sägs att rullbräde inte är avsett för och inte får säljas till barn under 12 år. Min slutsats är att vi i första hand bör avvakta konsumentverkets prövning av eventuella behov av sanering när det gäller försäljning av minimotorcyklar. Om de åtgärder som kan vidtas inte visar sig tillräckliga, skall regeringen naturligtvis på nytt pröva frågan.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, även om jag är besviken över att det är Hadar Cars som svarar. Jag hade ställt frågan till socialministern, eftersom det är en social fråga. Det handlar om barns miljö och barns förhållanden, om barns hälsa och barnolyckor, och jag tänker inte tala handelspolitik eller konsumentpolitik när det gäller att diskutera om det skall vara tillåtet för två-treåringar att använda motorcyklar eller inte. Herr talman! När jag först fick höra talas om att man kunde köpa motorcyklar till två-treåringar trodde jag inte att det var sant. För mig var själva tanken omöjlig. Därefter har jag fått höra att det varit tillåtet sedan lång tid tillbaka, men frågan aktualiserades vid Älvsjömässan för en tid sedan, där försäljarna påstod att minimotorcykeln var som vilken annan leksak som helst, förvisso litet dyrare — 2 600 kr. — men helt ofarlig. Visserligen får en två-treåring ”bara” köra inom inhägnat område, men risken för att köra omkull eller krocka är lika stor i alla fall. Minimotorcykeln körs med 30 km i timmen, och det är lika fort som man får köra en moped! En krock i en hastighet av 30 km/tim. motsvarar ett fall på 3,5 m. Det kan man jämföra med att falla i gatan från andra våningen — ett fall som kan leda till döden. Man skall komma ihåg att barn enligt trafikforskare inte är trafikmogna förrän vid tolv års ålder och att 30 km/tim. är en lika hög hastighet som mopeder kan köras i — och där gäller minimiåldern 15 år. I USA har man ganska mycket barnmotorcyklar, och man har under de senaste åren kunnat konstatera ett markant ökat antal motorcykelolyckor med barn i sex-tioårsåldern. För mig förefaller det sinnessvagt att tillåta minimotorcyklar för så små barn med tanke på de risker man utsätter barnen för. I det svar jag har fått anförs att man utan körkort bara får köra inom inhägnat område. Och det skulle vara skäl, påstår Hadar Cars, till att två-treåringar skall köra motorcykel. Sedan sägs också i svaret att andra åtgärder måste vidtas. Ja, just det! Det är därför jag har ställt frågan till socialministern. Jag tycker att det här är en social fråga och att man måste vidta andra åtgärder. Sedan jämförs den här frågan med skateboardhanteringen, och vi vet vad diskussionerna därvidlag ledde till — nämligen till att det finns en minimal lapp under skateboardbrädorna. Och inte förebygger man barnolycksfall på det viset! Skall man vänta på konsumentverkets förhandlingar med försäljarna? Det är vad regeringen tänker göra i den här frågan, det kan jag konstatera i svarets näst sista stycke. Jag tycker det är för släpphänt! Det är ett typiskt liberialistiskt sätt att handla. Här gäller faktiskt huruvida man skall tillåta två-treåringar att köra motorcykel. Och jag konstaterar av svaret att regeringen tycker att det är helt riktigt att två-treåringar kör minimotorcykel eller minicross, som det också heter.

Herr talman! Fru Lantz började med att säga att det här är en fråga för socialministern och att hon inte tänkte tala om handeln — varefter hon omedelbart övergick till att angripa försäljningen av minimotorcyklar. Eftersom det är själva försäljningen som utgör bakgrunden tyckte vi inom regeringen att det var lämpligt att handelsministern svarade på frågan. Det spelar kanske mindre roll, men den riktiga uppgiften beträffande hastigheterna är att cyklarna kan köras med mellan 15 och 23 km tim. som fru Lantz felaktigt angav. Vidare följer vi naturligtvis i den här frågan liksom i alla andra frågor utvecklingen av skaderiskerna. Vi kan konstatera att i varje fall hittills inga skador kunnat rapporteras från användning av minimotorcyklar.

Självfallet kan man, med den lagstiftning som finns i dag, sälja i stort sett allting till småbarn. Man kan sälja bilar och lastbilar till dem också. Det är inte försäljningen som skall förbjudas utan användningen av dessa motorcyklar som skall regleras. Jag vill slutligen erinra om att det finns en särskild barnolycksfallsutredning. Jag har en känsla av att fru Lantz känner till den, eftersom hon själv är ledamot av den, och den skall förhoppningsvis inom kort lägga fram förslag om skaderapporteringssystem för barnolycksfall. Vi ser med intresse fram emot resultatet av den utredningen.
Herr talman! Jag har den uppfattningen att man för att få stopp på användandet måste förbjuda såväl import som försäljning och användande av minimotorcyklar. Detta är en så allvarlig fråga, innebärande en så betydande risk för små barn, att jag hade hoppats att regeringen skulle haft litet mera av förslag till åtgärder att komma med. Och hur kommer man till rätta med missförhållandena genom att begränsa försäljningen? Jag tror att man helt måste stoppa den, om det skall bli någon effekt. Man kan vidare, åtminstone enligt de uppgifter jag har fått, köra sådana här minimotorcyklar med en hastighet av 30 km/tim. Det framgår också av de informationer jag har fått från en motormässa. Men även om det skulle röra sig om bara 15 km/tim. är också det alltför snabbt för en tvåeller treåring. Ett barn i den åldern har inte en motorik som klarar detta, och det har inte koncentrationsförmåga och balans för att hantera så tunga fordon som det är fråga om. Man gör nu stora ansträngningar bl.a. i barnolycksfallsutredningen att påvisa barnolycksfallsrisker, och man pläderar för att föräldrar skall känna till vid vilken ålder barn är trafik mogna, och det sker ju först i tolvårsåldern. Man försöker också höja åldern för cykeldebuten, eftersom cykelolyckorna är så vanliga och allvarliga företeelser. Att det då tillkommer ytterligare en typ av redskap som både förorsakar olyckstillfällen och lockar till att köra på gångbanor och allmänna vägar är helt oförsvarligt. Därför hade jag trott att regeringen hade tänkt vidta några mer påtagliga åtgärder för att få stopp på minimotorcyklarna, som utsätter barnen för så stora risker. Dessutom är behovet av minimotorcyklar av denna typ obefintligt. Vad som ligger bakom efterfrågan på dem är mer de vuxnas missriktade ambitioner och den allmänna kommersialisering som vi är utsatta för i vårt samhälle.

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att fru Lantz håller isär begreppen i detta sammanhang. För det första talar hon nu om att man över huvud taget skall förbjuda importen och saluföringen av de motorcyklar det handlar om. Jag vill erinra om att många av dessa motorcyklar inte används av små barn utan av vuxna personer, som tycker att det är skojigt att ha dem som leksaker. Relativt vuxna barn kan säkerligen utan större risk för sin hälsa använda dessa fordon och ha glädje och nytta av dem. Jag ser till skillnad från fru Lantz inte något avgörande skäl att förbjuda människorna att ha roligt, även om det sker med hjälp av sådana här motorcyklar. För det andra, fru Lantz, är det definitivt förbjudet för både små och stora barn som inte har körkort för motorcykel att använda dessa motorcyklar på körbanor, gångbanor och vägar. Det är bara inom inhägnat område som man inte med trafiklagstiftningens medel kan förbjuda deras användning. Jag säger detta bara som en information till fru Lantz, som tydligen på den punkten hade missförstått det hela. För det tredje tycker jag att det väsentliga är att man utsätter små barns hälsa för risker, genom minimotorcyklar eller på annat sätt. Det finns alltså möjligheter att komma till rätta med det på de vägar som jag antydde i mitt inledande anförande, nämligen genom att konsumentverket nu på basis av inkomna anmälningar och tillsammans med bl.a. återförsäljare prövar vilka rekommendationer man kan komma fram till när det gäller lämpliga åldersgränser och användning av dessa motorcyklar. Jag tycker att vi skall se vad detta leder till i en framtid innan vi vidtar ytterligare åtgärder. På den punkten vill jag vidhålla vad jag sade redan i mitt första inlägg.
Herr talman! Också jag har diskuterat minimotorcykeln utifrån användandet i sammanhang där små barn är med. Med små barn menar jag inte bara tvåeller treåringar utan också tio-tolvåringar. Utredning efter utredning har ju konstaterat att barn inte är cykelmogna förrän de är tolv år. Hur kan man då vara så släpphänt från regeringens sida? Man säger egentligen ingenting i denna fråga. Man skall låta konsumentverket pröva frågan, men anger inga riktlinjer för vad som skall komma ut av den prövningen. Regeringen är inte beredd att förbjuda två-treåringar att använda den här motorcykeln. Jag tycker det är ett stort ansvar regeringen tar på sig. Eftersom föräldrar inte är omdömesgilla i denna fråga, tycker jag det är regeringen som får ta ansvaret. Därför hade jag trott att regeringen skulle göra något mer än att bara säga att det här skall vi låta pröva hos konsumentverket. Det handlar inte om att förbjuda människor att ha roligt. Tidigare har det deklarerats — av den förutvarande socialministern — att skateboard och barbiedockor är bra leksaker för barn. Det är som sagt inte fråga om att förbjuda människor att ha roligt, men det är fråga om att hindra barn från att skada sig, och det hade jag väntat att regeringen skulle ta litet allvarligare på. Men det gör den inte.
I sitt senaste inlägg tog fru Lantz, om jag fattade henne rätt, tillbaka vad hon sade i sitt föregående inlägg, nämligen att man borde totalt förbjuda importen och försäljningen av sådana här motorcyklar. Fru Lantz senaste inlägg innebar alltså en begränsning till det som frågan ursprungligen avsåg, nämligen små barns användande av sådana här minimotorcyklar. Om min tolkning är riktig, att fru Lantz har tagit tillbaka sitt krav i det tidigare inlägget om totalt förbud mot försäljning av de här grejorna, vill jag lyckönska henne till hennes snabba tillnyktrande på denna punkt. Det är alltid roligt när folk snabbt kan komma fram till klokare slutsatser.
Herr talman! Nykter och klok har jag varit under hela den här debatten. Den fråga jag ställt gällde förbud för treåringar att köra motorcykel. Det är den begränsning jag har gjort. Sedan har jag också fört in tolvårsgränsen i debatten, eftersom det är den vedertagna gränsen för när barn över huvud taget skall anses mogna att köra cykel i trafik. Därmed är inte sagt att de är mogna att köra motorcykel vid den åldern. De skador som uppstår, antingen man är inom inhägnat område eller inte, är allvarliga och kan leda till döden, vilket man påpekar från S:t Görans sjukhus i Stockholm, där man har tittat på denna fråga. Jag är fortfrande väldigt besviken över att regeringen tar så lätt på denna fråga. Jag hade hoppats att man skulle vara mer seriös.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill bara säga att med trafikmogen menas, såvitt jag förstår, att man kan släppa ut ett barn i trafiken. Men det är ju inte detta det handlar om, utan det handlar om deras möjligheter att använda de här fordonen utanför trafiken, där man inte längre ställer de krav på dem som man ställer på ett barn som skall anses vara trafikmoget. Men vi är ju i huvudsak överens, fru Lantz och jag, om att det kan vara olämpligt att mycket små barn över huvud taget på någon plats använder sådana här motorcyklar. Om det är det fru Lantz vill komma fram till, så har vi istort sett ändå hamnat på samma ståndpunkt, fast möjligheterna att nå fram till det avsedda målet, nämligen att småbarn inte skall använda sådana här fordon, av oss bedöms litet olika. Vi kan också se positivt på att våra åsikter är samstämmiga i en sådan här fråga.
Herr talman! Det verkar som om Hadar Cars också kommit till viss klarhet nu. Han säger att vi är överens om att det inte är lämpligt att två-treåringar kör motorcykel. Det var skönt att höra att man åtminstone tycker det från den liberala regeringens sida. Men varför kan man då inte deklarera att man tänker förbjuda att små barn använder minimotorcyklar? Det säger man inte, utan man hänvisar fortfarande till att frågan skall prövas av konsumentverket. Vi skall vänta på de skador som uppstår, och ännu har det inte kommit in rapporter om några skador. Jag tycker detta är en politik, där man greppar frågan i efterhand i stället för att göra något innan man får allvarliga skador på två-treåringar — av en leksak som är helt onödig.

Herr talman! Hans Pettersson i Helsingborg har frågat mig om jag anser att en ansökan av civilförsvaret om importlicens för 60 000 par gummistövlar skall beviljas. Den upphandling som Hans Pettersson hänvisar till torde vara en upphandling som civilförsvarsstyrelsen avser göra av 26 300 par gummistövlar. Kommerskollegium har för ca 14 dagar sedan avslagit civilförsvarsstyrelsens ansökan om importlicens för nämnda upphandling. Jag har inhämtat att civilförsvarsstyrelsen inte kommer att överklaga kommerskollegiums beslut hos regeringen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det var ett positivt svar på min fråga i detta speciella fall, som kom upp i pressen ganska hastigt och som jag genast tog upp här. Jag hade då ingen möjlighet att kontrollera uppgiften, vilket bekymrade mig. Förhandlingar pågick mellan Tre Torn och civilförsvaret, men jag är litet osäker på om den tid som anges är riktig. Det är inte 14 dagar sedan jag lämnade in frågan — och det kanske därför var bara en viss skillnad i tid — men om det är 26 300 par gummistövlar som åsyftas, är ju detta ett svar som jobbarna på Tre Torn blir tacksamma för. Den fråga jag framställde var naturligtvis knuten till detta speciella fall. Jag skulle ju här kunna ta upp ett principiellt resonemang med statsrådet om vad han egentligen anser om de statliga verkens upphandlingar — jag skall dock inte göra det i dag, men jag kanske kan göra det en annan gång - eftersom jag tycker att detta är en mycket intressant fråga. Med den i hela världen ökande protektionismen har vi anledning att hålla ögonen på våra upphandlingar inom de statliga verken — det skulle kanske inte skada.
Herr talman! Det var roligt, Hans Pettersson, att höra att vi är överens i den här frågan. I andra frågor, där vi inte är överens, får vi säkert många tillfällen att debattera.

Herr talman! Gillis Augustsson har frågat socialministern när den nya medicinen Blocadren kan gå in under rubriken fria läkemedel. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Blocadren är ett läkemedel som har börjat användas för att i vissa fall sänka ögontrycket vid grön starr . Detta preparat registrerades som läkemedel av socialstyrelsen så sent som den 15 december 1978. Förteckningen över kostnadsfria läkemedel fastställs av regeringen efter förslag av socialstyrelsen. Förteckningen brukar revideras en gång om året. Socialstyrelsen avvaktar i regel en viss tid — ca ett år — innan styrelsen förordar att ett nytt preparat skall föras upp på förteckningen. Skälet är att styrelsen först vill få erfarenheter av en bred klinisk användning av läkemedlet beträffande såväl dess terapeutiska effekt som dess eventuella biverkningar. Ännu är erfarenheterna av en längre tids användning av detta läkemedel begränsade. Om Blocadren visar sig ha en klart positiv effekt vid behandling av vissa fall av grön starr kan det bli aktuellt att föra upp detta läkemedel på förteckningen över kostnadsfria läkemedel.

Herr talman! Till att börja med får jag tacka statsrådet för svaret. Det är faktiskt en ganska stor grupp människor som berörs av den här frågan — det beräknas att drygt 2 26 av dem som är över 45 år har högt tryck i ögonen och är utsatta för glaucom eller, som det också benämns, grön starr. Sjukdomen, som oftast kommer omärkligt, är — såsom jag framhållit i min fråga förut — så smygande att jag skulle vilja säga att vi borde ha en kontinuerlig ögonkontroll av alla människor över 45 år. Men det är inte detta som min fråga gäller i dag, utan den gäller registreringen av det nya läkemedlet Blocadren samt huruvida och i så fall när det skall gå in under s.k. fria läkemedel. Statsrådet säger att socialstyrelsen i regel avvaktar en viss tid — ca ett år. Jag tycker för min del att det är en ganska lång tid som kan bli kännbar för den som skall betala läkemedlet. Jag förstår inte riktigt varför det skall behöva ta så lång tid. Om Blocadren i längden visar sig mindre bra fortsätter inte läkarna att ordinera läkemedlet i fråga, och då är det inget problem längre. Då faller hela frågan. Men så länge det används och ersätter ett kostnadsfritt läkemedel bör det kunna gå in under denna rubrik, och det bör ske betydligt tidigare än efter ett helt år. Det är fullt logiskt efter vad jag kan förstå.

Herr talman! Jag har förståelse för att Gillis Augustsson och många patienter anser att Blocadren så snart som möjligt bör föras upp på förteckningen över kostnadsfria läkemedel. Men vi bör samtidigt komma ihåg att användningen av Blocadren innebär en ny behandlingsprincip. Den aktiva substansen i detta läkemedel består av en icke selektiv betablockerare, och läkemedlet används endast i vissa fall av grön starr. Det är därför, enligt min mening, lämpligt att vi avvaktar erfarenheterna av en bred användning av detta läkemedel innan vi tar ställning till frågan om Blocadren skall vara kostnadsfritt eller ej. Jag kan också nämna att detta preparat nyligen diskuterades vid ett möte med ett hundratal ögonläkare. Därvid underströks att det behövs mera kunskap om medlet och dess verkningar i olika avseenden. Vi bör därför avvakta socialstyrelsens närmare utvärdering av detta läkemedel.

Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att det inte är något nytt läkemedel i och för sig. Det har provats i andra länder, bl.a. i Amerika under två år, och visat sig motsvara vad vi i det här fallet hoppats på. Om det provats i Amerika under två år borde vi inte behöva ta ett år på oss här i Sverige för att komma underfund med att det är bra i just det här avseendet. Jag förstår inte riktigt — det måste jag erkänna — motiveringen för att vi skall vänta ett helt år.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen avser att inom kort besluta inrätta en träteknisk forskningsoch utvecklingsenhet i Skellefteå. Utredningen med uppdrag att utreda frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län har i sitt andra delbetänkande föreslagit bl.a. att en träteknisk FoU-enhet skall inrättas i Skellefteå. Förslaget har remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 1 februari 1979. Jag har noterat att den övervägande delen av remissinstanserna tillstyrker förslaget. Beredningen inom regeringskansliet av frågan har dock nyligen påbörjats. Jag kan därför inte nu redovisa hur regeringen kommer att besluta i ärendet.

Herr talman! Jag har fått ett kort svar på min fråga. Det fanns tyvärr inte några nyheter i svaret, och det var inte särskilt upplysande. Skälet härtill anges ju: det är kort tid sedan remisstiden utgick. Att jag ändå ställt frågan redan nu skall jag ge en kort bakgrund till. Regionstyrelsen för Umeå högskoleregion har i sin anslagsframställning för budgetåret 1979/80 lagt fram ett förslag om en tvåårig träteknisk utbildning i Skellefteå. I budgetpropositionen anför utbildningsministern att möjligheterna att starta en träteknisk gren inom maskintekniklinjen i Luleå bör prövas. Detta, säger utbildningsministern, bör inte utgöra något hinder för att ge delar av den trätekniska utbildningen som decentraliserad utbildning. Därmed skulle såväl riksdagens tidigare uttalande som regionstyrelsens önskemål om en tvåårig träteknisk utbildning i Skellefteå kunna tillgodoses. I regionstyrelsens planeringsarbete kom man fram till att en träteknisk forskningsoch utvecklingsenhet borde tillskapas i Skellefteå för att tillförsäkra utbildningen en kvalitativt god miljö. Vi uppvaktade därför dåvarande industriministern i februari i fjol i den här frågan. Genom en lokalisering av en träteknisk utvecklingsenhet till Skellefteå skulle ekonomiska vinster kunna göras av samordning med den planerade högre trätekniska utbildningen och YTH-utbildningens träindustrilinje. Det är ju känt att träbranschens behov av utökade forskningsoch utvecklingsresurser är stora. Den svenska FoU-verksamheten inom träområdet är f. n. mycket liten vid en internationell jämförelse. Träbranschen har den näst lägsta FoU-insatsen av alla industribranscher i landet, trots att enbart trävaruindustrin ger lika stort nettobidrag till Sveriges utrikeshandel som järnmalmen och bilindustrin tillsammans. Vi har tyckt att det vore naturligt att bygga upp denna trätekniska forskningsoch utvecklingsenhet i Skellefteå. Jag menar att det är angeläget att regeringen snabbt tar ställning i den här frågan. Det behövs, därför att planeringen av utbildningen kräver att man vet hur det blir med den här utvecklingsenheten. Frågan har förhalats ett år, och en ytterligare förhalning skulle allvarligt försvåra möjligheten att förlägga någon utbildning till Skellefteå.

Herr talman! Vi talar här om två saker, som — såsom Georg Andersson antydde — har en klar beröring med varandra. Frågan gäller å ena sidan FoU insatser för träförädlingsindustrin, förlagda förslagsvis till Skellefteå, och å andra sidan en yrkesteknisk träutbildningslinje, som ju kommer till stånd i Skellefteå genom anslaget i årets budgetproposition till högskolan i Luleå. Högskolan i Luleå skall administrativt leda uppbyggandet av enheten i Skellefteå och vara så att säga moderorgan för den. Detta är redan beslutat. Vad vi just nu diskuterar är det andra ledet, forskningsoch utbildningsinsatser. När det gäller den saken föreligger ett förslag i ett utredningsbetänkande av Rune Ångström om lokaliseringsinsatser i Västerbotten. Utredningen tillsattes av budgetdepartementet, som just nu fått in remissvaren. I själva verket har ännu inte alla remissvar hunnit komma in, men man håller på att bereda denna ingrediens i utredningen, forskningsoch utbildningsinsatser, tillsammans med industridepartementet. Vi kommer snart att vara i den situationen att vi kan ta ställning, men vi är det inte just nu. Jag vill bara betyga att jag är helt ense med frågeställaren om önskvärdheten av mer FoU-insatser för träindustrin. Jag hoppas att den fråga vi nu diskuterar håller på att avancera. Klockan är fem i tolv men inte tolv för att ta ställning till en sak som just nu ligger under beredning.

Herr talman! Det är riktigt, som industriministern säger, att vi talar om två saker. Men de har ett intimt samband med varandra. En utbildning på träområdet i Skellefteå förutsätter att en träteknisk forskningsoch utvecklingsenhet kommer till stånd. Det är därför jag ställer frågan nu — planeringen av utbildningen pågår. Sedan måste jag tyvärr konstatera att industriministern inte är rätt underrättad när det gäller planeringsläget för träutbildningen. Det har inte fattats något beslut om träutbildning i Skellefteå. Budgetpropositionen anger mycket tydligt att denna utbildning bör knytas till högskolan i Luleå och dess maskintekniska gren. Ingenting hindrar, säger man försiktigtvis, att delar av utbildningen decentraliseras till Skellefteå. Men för att stärka motiven för att decentralisera delar av utbildningen från högskoleorten Luleå till Skellefteå måste de knytas till denna utvecklingsenhet. Det är mycket troligt att utbildningen nu börjar i Luleå. Men skall det bli någonting av en decentralisering till Skellefteå måste utvecklingsenheten komma till stånd. Regeringen har med sin budgetproposition fört utbildningen från Skellefteå, där vi planerade den, till i huvudsak Luleå. Det är i dagens läge tyvärr bara att konstatera. Sedan säger industriministern att han är ense med frågeställaren om behovet av en utvecklingsenhet på träområdet. Jag vill fråga: Gäller enigheten också förläggningen till Skellefteå?
Herr talman! Jag har nyss sagt att den saken är under beredning. Det är inte brukligt att medan man studerar remissvaren, och innan man ens sett alla remissvaren, ge besked om vilken slutsats man skall dra. Remissförfarandet blir rätt meningslöst om man gör så. Jag vill däremot konstatera att årets budgetproposition öppnar möjligheten att till Skellefteå förlägga en träteknisk utbildningslinje, låt vara att utbildningen skall bedrivas i regi av tekniska högskolan i Luleå. Sedan är det riktigt att det andra ledet, nämligen en FoU-enhet vid Skellefteå som vi nu diskuterar, ännu inte är klart.
Herr talman! Jag har respekt för behovet att få tid att pröva remissvaren. Nu säger industriministern i svaret att remissvaren över lag är positiva. Det som återstår är då en markering av den politiska viljan. Det är industriministern som måste göra den. Den här frågan har stötts och blötts mycket, och många politiker har lovat mycket när det gäller träutbildning och träforskning i Skellefteå. Nu gäller det att förverkliga löftena. Då får man från politiskt ledande håll inte börja mumla. Då måste man vara fast i tonen, ända tills det hela har förverkligats. Propositionen öppnar möjligheter att lägga vissa delar av utbildningen i Skellefteå — det är riktigt. Men jag vill upprepa att skall det bli någonting reellt av dessa öppnade möjligheter måste industriministern bidra med forskningsoch utvecklingsenheten.
Herr talman! Den markering av en politisk vilja som frågeställaren efterlyser kommer när beredningen är färdig.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att förstatliga Luxor i syfte att garantera upprätthållen sysselsättning och ge företagets produktion en socialt och kulturellt godtagbar inriktning. ställde sin fråga beslutat att inställa sina betalningar. Sveriges Investeringsbank har förklarat sig beredd att under vissa villkor överta aktierna i bolaget. Regeringen har också förklarat sig beredd att vidta åtgärder för att säkerställa en fortsatt verksamhet inom företaget. Ett skäl till regeringens ställningstagande är att den vill försöka bevara de värdefulla resurser i fråga om personal, produktionsapparat, produkter och marknadsställning som företaget besitter. Önskan att upprätthålla sysselsättningen är också ett motiv. Några sysselsättningsgarantier kan regeringen dock inte utfärda. I vad gäller frågan om att regeringen skall ge företagets produktion en socialt och kulturellt godtagbar inriktning skall jag inte här diskutera vad som är kulturellt godtagbart. Men om företaget över huvud taget skall kunna komma över sina problem och fortleva måste enligt min uppfattning verksamheten koncentreras på det som marknaden vill ha och det som företaget verkligen är bra på att tillverka.

Herr talman! Utvecklingen i Motala i fråga om sysselsättningen ger en skrämmande bild av privatkapitalets framfart. Man har spelat med tusentals anställdas trygghet över deras huvuden. Först gällde det Motala Verkstad, där Johnsonkoncernen undan för undan stympade företaget. Endast omkring 200 anställda blir kvar i företaget, som tidigare hade över 2 000 anställda och utgjorde ryggraden i kommunens industrisysselsättning. Nu senast har Luxor stått i centrum för uppmärksamheten. Omkring 2 000 jobb var i akut fara. Internationella felspekulationer och investeringar bl.a. i Singapore har bildat bakgrund. Med hänvisning härtill har jag ställt frågan till industriministern om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att förstatliga Luxor i syfte att bl.a. garantera sysselsättningen. Sedan frågan ställdes har staten gått in för att avvärja den omedelbara kraschen, men faran är därför inte avvärjd. Samtidigt som jag tackar industriminister Huss för svaret vill jag ställa några följdfrågor, som det är angeläget att få besvarade. Är regeringens avsikt endast att sätta in statliga pengar för att rekonstruera företaget och göra det attraktivt för nya spekulanter? Man kan dra den slutsatsen, eftersom industriministern faktiskt förbigår frågan om förstatligande av Luxor och statlig drift. Kan industriministern bekräfta eller dementera att de farhågor som de anställda hyser att personal kan komma att offras i en sådan rekonstruktion är motiverade? Det finns anledning att ställa den följdfrågan, när industriministern i sitt svar säger: ” Några sysselsättningsgarantier kan regeringen dock inte utfärda.” Det är illavarslande. Det råder, herr talman, stor oro i Motala i dag, oro för att jobben försvinner och oro för framtiden. Vad vill industriministern säga till dessa oroliga människor? De vill nog gärna veta vad regeringen kommer att göra för att trygga deras jobb.